Fru talman!

Som Lars Beckman mycket riktigt noterat har Metria AB de senaste åren haft en vikande lönsamhetsutveckling. Jag delar styrelsens bedömning att bolaget inte kommer att nå de av ägaren utsatta målen för 2019. Jag har även tidigare anfört i svar på två skriftliga frågor, båda ställda av Lars Beckman, att det för närvarande inte pågår någon försäljningsprocess och att det inte heller finns någon tidsplan för när försäljningsprocessen kommer att återupptas. Först när regeringen bedömer att det finns förutsättningar för en framgångsrik avyttring av statens aktier i Metria AB kommer en försäljningsprocess att inledas. För staten som aktiv och professionell ägare ingår att pröva skälen för fortsatt statligt ägande. Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta bolag med statligt ägande så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga. Hur bolaget vid en försäljning skulle utvecklas hos en annan ägare är en hypotetisk fråga. Så länge staten kvarstår som ägare av aktierna i Metria AB kommer regeringen att fortsätta att vara en aktiv och professionell ägare av bolaget.
Fru talman! Man skulle kunna ställa den retoriska frågan: Vad vilja näringsministern? Ja, fru talman, det är uppenbarligen inte att sälja statliga bolag. I den meningen blir det möjligen en ideologisk fråga. Vad vill man att staten ska göra? Kanske sätta upp tydliga spelregler eller ha ett förutsägbart regelverk? Jag lyssnade till en tidigare interpellationsdebatt här som handlade om regelkrångel. Det hade möjligtvis kunnat handla om osund konkurrens också. Är det rimligt att staten kommer att vara den största medieägaren i Sverige? Är det rimligt att staten driver företag som hyr ut bajamajor, vilket ett statligt bolag gör? Är det rimligt att staten äger Metria? En väldigt noggrann analys gjordes i vilken man kom fram till att Metria inte bedömdes ha bättre utvecklingsmöjligheter med staten som ägare. Utredningen kom i stället fram till att Metria sannolikt skulle utvecklas bättre med privata ägare. Näringsministern åker nu runt med Svenskt Näringsliv, Företagarna och andra näringslivsorganisationer och träffar olika företagare, och det är bra. Jag tycker att det är bra när vi förtroendevalda träffar företagare. Men i varje fall jag har aldrig träffat en företagare som sagt att staten eller för den delen en kommun eller region skulle vare bättre ägare än det privata näringslivet. Jag möter ofta motsatsen, det vill säga att näringslivet och den fria marknaden är bättre ägare. Många konsultbolag inom den bransch där Metria verkar har haft en fantastisk utveckling de senaste åren, inte minst på grund av en stark högkonjunktur. Men det har Metria tyvärr inte haft, utan bolaget tappar omsättning, som statsrådet noterat. En förklaring som står i deras kvartalsrapport är: "Resultatet påverkas främst av lägre intäkter från en av våra största kunder beroende på att de har fått kraftigt reducerade anslag." Detta visar att affärsrisken är väldigt stor i bolaget. Tittar man på framtidsutsikterna för de närmaste åren kan man misstänka att vi går in i en lågkonjunktur. Vi kan till exempel titta på min hemkommun Gävle. De har släppt sin budget för nästa år. Där konstateras att byggandet i Gävle kommer att rasa. Metria utför många uppdrag åt små och medelstora kommuner. Om nu byggnationen rasar kan man misstänka att även Metria kommer att gå sämre. Jag tycker att det här är lite olyckligt. Jag har ställt ett antal frågor till näringsministern om Metria. Detta är en ideologisk fråga i den bemärkelsen att jag till skillnad från näringsministern är helt övertygad om att de privata ägarna skulle kunna ta hand om och utveckla bolaget betydligt bättre, vilket naturligtvis vore till gagn för medarbetarna i bolaget och till gagn för marknaden. Nu säger statsrådet att det inte finns någon plan. Regeringen följer utvecklingen. Men jag skulle ändå vilja veta: Vill näringsministern sälja Metria? Är det regeringens uppfattning att Metria bör säljas?
Fru talman! Jag tackar Lars Beckman för de många frågorna. När det gäller den typ av verksamhet som exempelvis Metria bedriver kan jag till skillnad från Lars Beckman tydligt säga att det inte är en ideologisk fråga. Som näringsminister med ansvar för den statliga bolagsportföljen och som statsråd i regeringen känner jag ett stort ansvar för att hantera våra gemensamma tillgångar, svenska folkets tillgångar, på ett ansvarsfullt och bra sätt. Under denna regering kommer det aldrig att finnas en ideologisk iver att sälja bara för säljandets skull, vilket har skett vid andra tillfällen - ibland lokalt, ibland regionalt, ibland till och med nationellt. Precis som Lars Beckman nu gav uttryck för är det i så fall en ideologisk ståndpunkt, och då värnar man inte skattebetalarnas tillgångar eller pengar. När det gäller Metria, som denna debatt handlar om, finns det, som påpekats tidigare, en vilja att avyttra. Detta har inte ändrats. Men det måste då också finnas goda förutsättningar, så att man hanterar såväl verksamheten som svenska folkets tillgångar ansvarsfullt. Den skyldigheten har vi som ansvariga. Lars Beckman påpekar mycket riktigt att det här är en verksamhet som just nu har minusresultat och att detta huvudsakligen är föranlett av att en stor kund har dragit ned på efterfrågan på grund av minskade anslag. Den stora kunden är Naturvårdsverket. De lägre anslagen fick man i den budget som riksdagen tog beslut om i vintras och som Lars Beckman, övriga Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade igenom i den här kammaren. Att Naturvårdsverket har mindre resurser på grund av den budgeten kommer naturligtvis också att påverka Metria som en stor leverantör. Man skulle kunna säga att det går en röd tråd - höll jag på att säga - en blå tråd direkt från Lars Beckmans och hans partis agerande till att den här verksamheten går något sämre. Jag har dock ändå goda förhoppningar om att bolagets styrelse och ledning försöker vända på detta. Skulle det uppstå en situation där det finns en seriös aktör som är beredd att bjuda på Metria ska vi naturligtvis hantera detta på det bästa och mest seriösa sättet. Som sagt är ägandet i Metria inte en fråga om ideologi, utan det handlar om att hantera skattebetalarnas tillgångar på bästa och mest seriösa sätt. Bolaget ska naturligtvis ha en seriös ägare och en långsiktigt bra utveckling.
Fru talman! Det är självklart så att statens budget inte ska gå ut på att hålla statliga bolag under armarna. Låt mig vara tydlig på den punkten. Ja, för mig är detta en ideologisk fråga i den bemärkelsen att statens roll i en marknadsekonomi är att sätta upp och granska regelverket, inte att bedriva företagsamhet. Jag vet inte om näringsministern någonsin har träffat någon företagare som varit av annan uppfattning, någon som sagt: "Vi välkomnar konkurrens från staten. Vi tycker att det är bra när staten konkurrerar med oss företag." Jag har i alla fall inte gjort det. Men det är möjligt att näringsministern umgås i andra kretsar. På detta sätt blir det lättare att förstå statsrådets interpellationssvar. Jag läser innantill: "Hur bolaget vid en försäljning skulle utvecklas hos en annan ägare är en hypotetisk fråga." Ja, så är det naturligtvis. Men man kan jämföra med andra konsultbolag under den fantastiska högkonjunktur som vi har haft. Metria har inte nått sina ekonomiska mål under flera år, men de privata bolagen på konsultmarknaden har gått väldigt bra. Det finns alltså jämförelseobjekt. Skulle Metria utvecklas bättre i en familj av konsultgrupper? Ja, sannolikt är det så. Det är också därför riksdagen gett detta bemyndigande till regeringen. Det gläder mig att näringsministern trots allt säger att regeringen vill sälja bolaget. Då är frågan naturligtvis vid vilken tidpunkt det ska ske. Om man säljer en statlig eller offentlig verksamhet ska det ske till marknadspris. Där är vi helt överens. Naturligtvis ska inte skattebetalarna ge en enda krona i subvention till den som köper någonting av det offentliga. Men det är också viktigt att man minskar affärsrisken. Gävle kommer enligt de styrande att minska sitt bostadsbyggande med 80 procent, och man kan misstänka att fler kommuner kommer att hamna i en liknande situation. Om vi går mot en lågkonjunktur kommer det naturligtvis att påverka ett bolag som Metria. Då skulle man minska affärsrisken för skattebetalarna om man sålde bolaget. Det kan ha varit så att det fanns en orealistisk prisbild när man gav ut prospekten för Metria - vad vet jag. Om jag har förstått det rätt var det ganska många som tog in prospektet på Metria när bolaget var ute till försäljning, men sedan drog man tillbaka försäljningen. Det gläder mig att vi är överens om att Metria skulle må bra av att säljas. Men jag tycker att det skulle vara bättre om regeringen hade en tydlig plan för det. Vi bevakar frågan, inte minst för Metrias anställdas skull, så att de kan komma in i en samhörighet där de kan jobba ännu bättre tillsammans med andra konsultbolag.
Fru talman! Ja, det är en hypotetisk fråga, eftersom man just nu inte är inne i en process. Jag tror, till skillnad från Lars Beckman, inte att man kan göra särskilt bra affärer om man går ut och säger att allting säljs på rea. Det har vi sett ett stort antal exempel på. Det har gjorts många moderatledda försäljningar lokalt, regionalt och ibland också nationellt - till exempel av vårdcentraler och förskolor - som sedermera har visat sig vara rena rama förmögenhetsöverföringarna från det gemensamma, från skattebetalarna, till enskilda näringsidkare. Jag tror att en av anledningarna till det är den här typen av blinda ideologier, som innebär att man alltid anser att det är bra på det ena eller andra sättet; det finns de som anser att det alltid är bra om det är offentligt, medan andra anser att det alltid är bra om det är privat. Jag har en mer pragmatisk hållning. Jag har flera gånger fått frågan: Har jag mött företagare som tycker att det är bra att denna typ av statliga bolag finns? Ja, jag har träffat väldigt många företagare som påpekar att det är bra att bolagen är gemensamt ägda och öppna för alla, framför allt när det gäller de bolag som finns inom infrastruktur som är grundläggande för samhället. Sedan är det precis som Lars Beckman säger. Är man i samma bransch är man naturligtvis inte lika övertygad om förträffligheten i detta. Det förstår jag också. När det gäller Metria handlar det inte om någon ideologi. Det gäller att göra det på ett praktiskt och bra sätt såväl för bolaget och dess utveckling som för skattebetalarna. Skulle vi hamna i ett sådant läge att vi har en sådan process kommer vi naturligtvis att genomföra den så seriöst och bra som det bara kan bli. Det gäller för de anställda, som Lars Beckman tar upp, men också för staten som aktieägare och därmed skattebetalarna. Där är vi tyvärr inte i dag. Skulle det ske kommer vi utifrån de regler och lagar som gäller att meddela detta på det sätt man gör.
Fru talman! Jag noterar att näringsministern står i talarstolen och slåss mot väderkvarnar. Han får väl läsa protokollet så småningom. Jag talade om att vi är helt överens om att när en försäljning sker av en offentlig verksamhet ska det ske till marknadspris. Jag talade också om att ingen subvention ska ske till någon som köper en offentlig verksamhet. Det är vi helt överens om. Det vi inte är överens om är synen på företagsamhet. Jag noterar att näringsministern inte delar min uppfattning att staten inte ska konkurrera med privata företag. Där skiljer vi oss åt. Sedan blir det intressant att se. Vi kommer säkert att ha fler tillfällen att debattera Metria. Det gäller inte minst om vi går in i en lågkonjunktur. Om det är på det sättet att Metria går med stora förluster och orsakar staten kostnader i en lågkonjunktur finns det all anledning att fundera över varför regeringen inte avyttrade Metria i högkonjunkturen när det fanns betydande framtidsutsikter för bolaget. Vi får väl se hur utvecklingen blir. Jag välkomnar att näringsministern vill sälja Metria och följa riksdagens beslut. Jag hoppas att näringsministern aktivt vidtar åtgärder för att se till att Metria hamnar hos en trygg, stabil och säker ägare som ser till att bolaget kan utvecklas betydligt bättre än med staten som passiv ägare.
Fru talman! Tack, Lars Beckman, för en bra diskussion. Jag tror att vi i grund och botten är överens när det gäller Metria. Sedan handlar det om de praktiska förutsättningarna. Jag har noterat vad Lars Beckman säger i talarstolen om försäljningar. Det gäller såväl den ideologiska hållningen att det alltid är rätt som att det ska göras seriöst och bra. Vad jag snarare talar om är de faktiska exemplen på moderatledda försäljningar av offentlig verksamhet såväl lokalt och regionalt som nationellt. Där finns det ganska många exempel där det har varit viktigare att få det ut ur det gemensammas hägn än att det har gjorts på ett bra sätt. Det finns också medialt många rapporter om att det har skett rena rama förmögenhetsöverföringar på ett sätt som inte varit sjyst mot skattebetalarna. Om Lars Beckman inte vet vad jag pratar om kan jag gärna skicka dessa artiklar till honom så kan han få se detta. Det har handlat om förskolor, vårdcentraler och en del tidigare statliga verksamheter. När det gäller den här typen av verksamhet kan det noteras när det gäller såväl stora bolag som mindre bolag i statens hägn att de tidvis har gjort förluster. Ett av de mest kända fallen är Vattenfall och de många miljarder som behövde avskrivas inte minst efter Nuonaffären. Men om man tittar på den statliga bolagsportföljen i sin helhet delar den snarare i dag ut avsevärda miljarder till skattebetalarna och statskassan. Det innebär inte att vartenda bolag under alla omständigheter gör det. Men på det stora hela är det åt det hållet det går, och det är bra. De bolag som inte gör det jobbar vi med väldigt nära så att styrelse och operativ ledning kan vända på den utveckling som finns.